Fru talman! Thomas Morell har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att som ägare ingripa mot Postnords uppenbara nonchalans mot lagstiftningen rörande upphandling av transporter. Postnord utför ett mycket stort antal transporter i Sverige varje dag och behovet av transportkapacitet ökar. Coronapandemin, i kombination med en kraftig tillväxt inom e-handeln, har inneburit ytterligare utmaningar för hela branschen. Enligt Postnord ökade den totala e-handeln i Sverige under 2020 med cirka 40 procent. Med det sagt, fru talman, förväntar jag mig naturligtvis att bolaget även under coronapandemin följer gällande regelverk, och jag ser allvarligt på rapporterna om otillåtna cabotagetransporter. Fru talman! Regeringen arbetar intensivt med att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Av den anledningen beslutade regeringen att genom en förordningsändring skärpa beställaransvaret för internationella transporter och cabotagetransporter våren 2018. Ytterligare en viktig åtgärd på området är att regeringen under 2020 tillsatte en särskild utredare som ska föreslå hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas. Som en del av EU:s så kallade mobilitetspaketet, som antogs av rådet och EU-parlamentet under 2020, drev regeringen i förhandlingarna aktivt linjen att sunda och likvärdiga konkurrensvillkor mellan transportföretagen inom EU ska gälla och att sjysta villkor gäller för arbetstagarna på EU:s inre marknad. Mer specifikt beträffande Postnord för Näringsdepartementet kontinuerligt en dialog med bolaget om utmaningarna i leverantörskedjan för vägtransporter och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt sjysta villkor hos alla sina leverantörer. Bolaget kallades därtill in för ett särskilt möte i mars 2020 där bolaget redogjorde för hur det arbetar med transportinköp. Detta inkluderade förbättringar av rutiner för att säkerställa ett föredömligt agerande avseende transportinköp. Fru talman! Under de rådande omständigheterna som bland annat pandemin innebär har detta bolag tvingats hitta nya arbetssätt, bland annat för att säkra fortsatt postförsörjning i enlighet med internationella förpliktelser. Det har i sin tur inneburit införande av vissa nya rutiner för transportinköp. Vad gäller den omnämnda incidenten som inträffade under februari 2021 har Näringsdepartementet informerats om de åtgärder som Postnord har vidtagit med anledning av den. Detta inkluderar bland annat en utvärdering av bolagets nuvarande egenkontroll samt en översyn av samtliga internationella transportlinjer. Jag avser att fortsatt följa bolagets arbete i frågan.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är inte bara statsrådet som avser att följa detta noggrant framöver, för det gör även jag. Det är fjärde gången vi diskuterar Postnord och den olagliga cabotagetrafiken som bolaget nyttjar. Det lutar nästan åt att vi kan boka in framtida interpellationsdebatter. Det är ingenting som tyder på att man kommer att ta rättning och följa lagstiftningen. Det mest bekymmersamma är att man inte tar rättning. Det är en sak om man gör ett misstag och blir påkommen med detta. Men när man dyker upp gång på gång i samband med en otillåten verksamhet är det bekymmersamt. Det gäller speciellt när det är svenska staten som är inblandad. Där borde man stå längst fram med flaggan i topp och visa vägen för hur man ska följa lagstiftningen. Man kan roa sig med att googla lite grann. Då hittar man ett antal rubriker. Vi pratar här om Postnord. Det står: "Det blev helt enkelt fel". Men snälla någon, vad är det som är så besvärligt med att läsa innantill i en lagtext? Det kan jag inte riktigt förstå. Vidare: "Två otillåtna cabotage för Postnord på en vecka", "Postnord kallas till Näringsdepartementet efter upprepade olagliga transporter", "Postnords transportverksamhet fortsatt på tapeten i riksdagen", "Postnordtransport fast för otillåtet cabotage", "Postnord ertappades med otillåtet cabotage". Här kan jag stå och fortsätta att läsa. Det här har vi diskuterat. Vi är nu inne på fjärde varvet. Jag förstår inte vad det är som är så komplicerat med att läsa innantill i lagtext. Om man anser att det blir fel och att man helt enkelt inte förstår får man ta hjälp. Jag kan åka och läsa lagtexten för dem på Postnord så att de inser vad det är för krav som ställs på dem som transportköpare. Statsrådet tog upp mobilitetspaketet. Där står det: "Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat transportföretag ska endast anses förenliga med denna förordning om transportföretaget kan uppvisa tydliga bevis för den föregående internationella transporten och för varje därpå följande cabotagetransport som utförts. Om fordonet har varit på värdmedlemsstatens territorium inom den fyradagarsperiod som föregår den internationella transporten ska transportföretaget även uppvisa tydliga bevis för alla transporter som utförts under den perioden." Det är klarspråk. Sedan visar det sig också när man läser vidare i mobilitetspaketet att det står så här: "Erfarenheter har visat att den bestämmelsen i vissa delar av unionen har använts systematiskt för att kringgå cabotagetransportens tillfälliga karaktär och som grund för en kontinuerlig närvaro av fordon i en annan medlemsstat än företagets etableringsmedlemsstat. Sådana otillbörliga metoder riskerar att leda till social dumpning och äventyrar respekten för den rättsliga ramen gällande cabotage." Här är den svenska staten inne och bidrar till social dumpning! Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag förstår vad statsrådet kommer att svara, men vi får väl se om det blir någon rättning i ledet efter den här debatten.
Fru talman! Jag tror att Thomas Morell med sin bakgrund är väl medveten om att det här är en mycket utmanande bransch såväl i vårt land som i hela unionen. Jag kan därmed konstatera att detta inte bara är Postnords och de statliga bolagens utmaning, utan hela åkeribranschen i Sverige har utmaningar som måste adresseras. Det är mot den bakgrunden som regeringen på senare år har vidtagit en rad åtgärder som är riktade just mot yrkestrafiken. Att motarbeta regelöverträdelser inom åkerinäringen är till stor hjälp för de branschaktörer, inklusive Postnord, som vill att samtliga transporter ska utföras enligt gällande regler. Därför, fru talman, arbetar regeringen intensivt med frågan när det gäller åtgärder riktade mot yrkestrafiken, bland annat när det kommer till godstransporter på väg, som vi diskuterar i dag. Vi gör det i syfte att främja sund konkurrens, trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö inom vägtransportsektorn. Så är det. Exempelvis beslutade regeringen genom en förordningsförändring att skärpa beställaransvaret vid internationella transporter, som ju är det vi bland annat diskuterar i dag. Vi beslutade också om cabotagetransporter våren 2018. Vidare tillsatte regeringen i augusti 2020 en särskild utredare som ska föreslå hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg kan stärkas ytterligare. Det är precis som Thomas Morell säger: Det här är en verksamhet som i stora stycken regleras på EU-nivå. Därför är vi väldigt aktiva där. Min kollega Tomas Eneroth drev i förhandlingarna om det mobilitetspaket som vi pratar om aktivt linjen att sunda och likvärdiga villkor ska gälla mellan transportföretagen i EU och att det även ska vara sjysta villkor för dem som jobbar i verksamheten. Fru talman! Därtill har regeringen under våra år i regeringsställning stärkt resurserna till kontrollverksamheten. En del av det som vi ser komma upp till ytan vad gäller Postnord - som vi har haft i några fall, precis som Thomas Morell säger - och även vad gäller åkerinäringen i stort tror jag beror just på detta. Är det då tillräckligt? Nej, det är helt uppenbart att det inte är. Jag skulle tro - utan att veta - att mörkertalet är stort även på detta område. Därför behöver vi fortsätta att jobba när det gäller branschen i sin helhet. Men naturligtvis behöver även de statliga bolagen, inklusive Postnord, fortsätta att jobba med sina rutiner. Jag tror att jag har sagt detta tidigare i våra debatter: Innebär det då att man därmed kan säkra att ingenting kommer att hända i framtiden? Nej, för verkligheten förändras också. Jag tror att också Thomas Morell är medveten om att verkligheten har förändrats dramatiskt det senaste året. För åkerinäringen, inte minst för vägtransporterna, har det inneburit en kraftig ökning. I Postnords fall har det varit över 40 procents ökning under 2020, vilket naturligtvis har satt press på att hitta transporter och att göra det på ett sjyst sätt. I det här specifika fallet handlade det dessutom om en transport mellan Postnords danska del och den svenska delen. Det var där man hade missat. Detta har inneburit att Postnord i dialog med Näringsdepartementet har redogjort för vilka förändringar man kommer att genomföra så att detta inte upprepas. Kan man då vara helt säker på att det aldrig mer kommer att hända något? Ambitionen är den, men om man lever i verkligheten vet man att den förändras. Då måste man ständigt jobba med lagar, regler och kontroll och även med den egna verksamheten.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är en himmelsvid skillnad mellan att begå ett misstag och att planera att bryta mot lagstiftningen. Det är två skilda saker. Begå ett misstag kan alla göra. Det kan även Postnord göra, precis som vilket företag som helst. Men det är en annan sak att ständigt dyka upp i sammanhang med otillåtet cabotage. I svaret säger statsrådet att det är ett stort antal transporter och att transporterna har ökat. Ja, det har de gjort. Men det fråntar ingen företagsledare ansvaret att följa lagstiftningen. Det är precis samma krav oavsett om man har mycket eller lite transporter; man måste följa det som står i lagtexten. När det gäller händelsen då man blev stoppad visade det sig i förhören att det var flera transporter som var gjorda. Därmed ser vi att man i princip inte bryr sig om vad som står i lagtexten. När det handlar om det otillåtna cabotaget är ju cabotage i sin uppbyggnad enligt lagtexten en tillfällig inrikes transport i ett värdland. Det ska inte vara planlagt och rulla runt hela tiden på samma sätt, men det är det som sker i dag. Det är också det som påtalas i mobilitetspaketet. Man har skapat ett system som bygger på att det ska finnas en olaglig och otillåten verksamhet. Och här dyker då Postnord upp hela tiden i den här typen av transporter! Tomas Eneroth har i flera debatter med mig sagt att det har varit en prioriterad fråga att komma åt det som är brottsligt i detta. Det är jättebra. Jag är den förste att säga att det är bra att man har den inriktningen. Men det stör mig att det gång på gång är staten som bryter mot regelverket. Jag är inte komfortabel med det. Staten måste vara den som följer lagstiftningen hela tiden. Att det sedan kan dyka upp ett misstag är inget konstigt, för misstag begår vi alla. Men de får inte vara regelmässiga och dyka upp hela tiden, vilket de gör. Och det gäller inte bara Postnord, utan det finns fler statliga företag som är ute och simmar i grumligt vatten. Det kommer att dyka upp fler interpellationer framöver, bara polisutredningarna bli färdiga. Detta visar att staten inte sköter sin verksamhet så som det är skrivet i lagboken. Sedan kan man ha uppfattningar om hur lagstiftningen är utformad. Det är en annan femma, och då får man driva på så att man får en lagförändring. Men så länge lagtexten är gällande har vi att rätta oss efter den, jag som individ, ett företag och staten. Det har ingen betydelse att jag tycker att lagstiftningen är fel. Jag måste ändå följa den till dess den blir förändrad. Om Postnord tycker att lagstiftningen är fel får man lyfta frågan så att det blir en förändring. Men så länge lagen är skriven som den är nu har Postnord att följa lagstiftningen precis som alla andra. Som jag sa i den förra debatten hoppas jag att vi slipper mötas ännu en gång och diskutera Postnord. Men jag ställer mig till förfogande för ledningen för Postnord. Jag kan gå igenom lagstiftningen och förklara för dem hur det fungerar så att det blir ordning på torpet.
Fru talman! Vi är nog helt överens om att detta inte är ett frivilligt valt arbete. Kanske Thomas Morell även kan prata med sina partivänner ibland, som ju av och till också har hamnat i lagöverträdelser och domstolar. Det är precis som Thomas Morell säger: Man kan tycka att någonting inte är som det ska vara. Som riksdagsledamöter eller politiker har vi dessutom möjlighet att föreslå förändringar. Man kan tycka som företag att en lag inte borde vara som den är, och då har man alla möjligheter att argumentera för det. Men det är precis som Thomas Morell säger: Man har att följa de lagar som denna riksdag stiftar och som regeringen utfärdar. Det gäller naturligtvis även de statliga företagen. Det är mot den bakgrunden vi både har skärpt våra krav, vår ägarpolicy, baserat på de direktiv som riksdagen ger och naturligtvis också följer upp detta kontinuerligt - inte bara när det har hänt något utan genom årliga ägardialoger med de statliga bolagen. Fru talman! Jag ska också vara väldigt tydlig med att jag aldrig har mött någon - vare sig företagsledning eller företag, vare sig i det privata näringslivet eller i den statliga sektorn - som haft någon annan ambition än att följa gällande lagar och förordningar. Ändå händer det ju, precis som Thomas Morell påpekar, att någon bryter mot en lag eller en förordning, och då ska det naturligtvis beivras. Det är mot den bakgrunden, fru talman, jag också tar upp regeringens breda arbete med att skärpa lagstiftningen och följa upp den och att skjuta till resurser till polisen så att de kan se till att beivra detta. Tyvärr lever vi ju inte, fru talman, även om vi så skulle önska, i den bästa av världar, i den ideala världen. Även med de bästa ambitioner sker det misstag. Det finns också företag inom den här branschen, inte minst i stora delar av unionen, som kanske till och med sätter i system att bryta mot lagar och regler för att kunna konkurrera ut sunda företag. Då ska det också beivras. Självklart ska varken statliga eller privata bolag ha med detta att göra. Det är mot den bakgrunden vi alltid följer upp och ser till att de redovisar vilka förändringar de gör så att detta inte upprepas. Sedan är ju inte verkligheten, precis som jag sagt tidigare, så enkel som att man därmed kan luta sig tillbaka och säga att då var detta åtgärdat. Man måste ständigt, såväl i företagsledningar som i riksdagen och regeringen, fortsätta att jobba på. Verkligheten förändras. Brottsligheten förändras, tyvärr ibland alldeles för snabbt för att lagstiftning och regelverk ska hänga med. Det innebär att vi måste fortsätta att göra vårt yttersta för att se till att stävja detta. Jag kan försäkra Thomas Morell att vi både gör detta och kräver det av våra statligt ägda företag. Naturligtvis följer vi också upp att de förändrar sina rutiner så att de kan förebygga detta så långt det är möjligt och agera när det ändå händer något.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är viktigt att vi alla följer lagstiftningen. Ibland blir det galet, och då får man betala böter. Det är dock lite annorlunda när det gäller staten och de statliga bolagen. Där kan man kräva att de går i främsta ledet när det gäller att följa lagstiftningen. Därmed säger jag inte att de ska vara kliniskt rena, men de måste i alla fall ha en verksamhet som följer lagstiftningen. Då kan man inte ha ett statligt bolag som ständigt dyker upp i de grumligaste av alla vatten man kan leta rätt på inom transportnäringen och hela tiden trålar efter den billigaste transporten. I detta grumliga vatten hittar vi manipulerade färdskrivare. Vi ser folk som sitter och kör i stort sett dygnet runt, mer eller mindre tills de trillar omkull. Vi ser utslagna Adblue-utrustningar, så att man inte följer avgasregleringen på de tunga fordonen - det blir lite billigare att köra. Vi ser falska handlingar i form av körkort, YKB och förarkort. I den här soppan, med allt detta elände, poppar Postnord upp - gång på gång på gång. Det stör mig, som jag sa tidigare. Staten måste ha en bättre ordning så att man går främst och visar hur det ska vara. Jag hoppas nu innerligt att detta är sista gången vi diskuterar Postnord. Så här kan det inte fortsätta. Det skapar inte ett förtroende vare sig för det bolaget eller för statens sätt att agera. Det måste bli en bättre ordning.
Fru talman! Det är inte bara så att man kan kräva det; vi kräver det också. Vi kräver att man ska gå i täten inte bara när det handlar om något så självklart som att hålla sig till gällande lagar och regler utan också när det handlar om att vara ett föredöme på andra sätt. Det kan vara att behandla sina anställda och sina underleverantörer sjyst - till exempel genom att ställa krav på kollektivavtal, vilket är oerhört viktigt. Det kan också vara att se till att vara hållbar i den meningen att man inte i onödan bidrar till miljöförstöring eller på annat sätt bidrar till att närsamhället skadas. Vi kommer att fortsätta att göra detta. Vi har dessutom precis skärpt dessa krav på alla de statliga bolagen. Jag delar nämligen helt uppfattningen att de måste gå i täten när det gäller att hantera saker och ting på ett så sjyst och korrekt sätt som möjligt. När det ändå händer incidenter, fru talman, måste man också agera. Det försäkrar vi oss också om att de gör. Vi har gjort det genom särskilda träffar, och vi följer också kontinuerligt upp detta med alla de statliga bolagen. Fru talman! Jag skulle nog säga att vi gör vårt yttersta och kommer att fortsätta att göra det, både för att förebygga och naturligtvis också för att agera när det ändå händer något. Tack för denna debatt! Jag är tämligen säker på att vi kommer att återkomma i någon fråga, om än inte i denna. Jag önskar också såväl Thomas Morell som talmanspresidiet en trevlig helg.